Herr talman! Finansministern pekade på storföretagens framgångar, framför allt exportutvecklingen. Jag har själv framhållit exportframgångarna och deras betydelse för den svenska ekonomin. Men hur är det med sysselsättningsutvecklingen? Finansministern svarar att vi får leva med arbetslösheten. Ja, med en viss omställningsarbetslöshet, men det går väl inte att bestrida att det råder en mycket svårbemästrad eftersläpning av arbetslösheten i förhållande till sådana här konjunkturindikationer. Finansministern förklarar att vi i Sverige inte kan ändra på den traditionella arbetsmarknadspolitiken, och den har inneburit att man flyttar folk. Ja, det är så. Det är en traditionell svensk arbetsmarknadspolitik att flytta folk, vilket är det allvarliga. Det är också allvarligt att de möjligheter en konjunkturuppgång ger till en bättre regionalpolitisk balans skall få vika för denna flyttningspolitik. Får jag kort kommentera detta med mervärdeskatten. Jag noterar att vi har ett prisstopp, som innebär att prishöjningar inte slagit igenom under 1973. Det går inte att på ett enda år ta tillbaka de prishöjningarna. Det kan konsumenterna inte klara. Därför säger jag: Fortsätt med den återbetalningsteknik vi nu har och ställ såsom slutmål att ta bort mervärdeskatten på de viktigaste livsmedlen. Här får då herr Sträng fram — räknemästare som han är — att det kostar ”på stubinen” 3 miljarder kronor. Men det förhåller sig inte så. Herr Hélen och jag har i det gemensamma uttalandet sagt att vi skall ha som mål att successivt ta bort mervärdeskatten på de viktigaste livsmedlen, med den teknik som nu är tillämpad. På samma sätt förhåller det sig med det vi har sagt om svårigheterna i huvudsak kring 30 000-kronorsinkomsten, där skärpta skatter och bortfallande bidrag gör att förhållandena är, som jag har sagt, närmast olidliga att leva med, i synnerhet för barnfamiljerna. Jag sade här i dag, och vi har sagt det i det gemensamma uttalandet, att detta måste ändras. Vi har också sagt att man skall ta bort straffbeskattningen för de faktiskt sambeskattade, och det kan man göra i det korta perspektivet. Vi har velat ge skatteutredningen tilläggsdirektiv om detta. Sedan diskuterade jag en större omläggning, och det är vad vi kallar det längre perspektivet. Det är riktigt att jag hela tiden sagt att man måste studera uppslag som kommer från löntagarorganisationerna, men jag har velat peka på svårigheterna. Det är ju uppenbart att finansministern också inser att det finns svårigheter i samband med en sådan här omläggning. Vad jag vill opponera mot är att finansministern nu vill ha fullmakt att sköta det här i departementet och komma med ett äl att utredningen, där alla förslag, som sedan får gälla. Det rimliga är partier är representerade och där löntagarorganisationerna också är företrädda, får komma med förslaget som sedan sänds ut på remiss och ställs under offentlig debatt. Det tror jag är nödvändigt, om vi inte skall få ett system där man har missat mängder med detaljer som får ogynnsam verkan för den enskilde. Förteckningen, som ställdes till vårt förfogande i dag på morgonen, har jag inte hunnit gå igenom, och jag skall bara kommentera den i några avseenden. Jag kan inte svära på de exakta belopp som finansministern tar fram, men jag vill säga att 255 miljoner i ökad kommunal skatteutjämning inte är en totalt sett ökad skatt här i landet. Om kommunerna måste låna till den här skatten för att hålla utdebiteringen nere, så blir ju påverkan på samhällsekonomin inte någon annan än om staten lånar. Påverkan på samhällsekonomin blir i så fall exakt densamma, men jag tycker att det är rättvisare att staten har återbetalningsskyldigheten för de lånen. Sedan har vi 320 miljoner kronor som avser miljövårdsinvesteringar, vägar och sanering. För det beloppet vill vi också vidta åtgärder för arbetsplatsmiljön, vilket regeringen och socialdemokratin har gått emot, och vi vill öka anslaget för att bygga vägar. Vad generaldirektör? Jo, han talar om att det sker en kapitalförstö säger vägverkets ing på våra vägar på grund av för små anslag. Vidare ingår mera pengar till sanering av lägenheter, osv. Kommer det inte att gå den här gången som eljest, finansministern? Om ni inte går med på det här nu, så kommer ni med de här pengarna och mera ändå på tillä at för att klara sådant som jag har räknat upp. Så är det nyetableringsstöd, regionalpolitik, lokaliseringslån och nyetableringslån för sammanlagt 800 miljoner. 500 miljoner av detta är lån. Det här är de offensiva investeringarna. De är viktiga och nödvändiga, och detta är ett sätt att snabbt få tillbaka pengarna. Det är inga klyschor när jag påminner om vilken aktivitet som ni visade under 1930-talet och under 1950-talet. Sänkt pensionsålder, slutligen. Denna viktiga sociala reform har centern arbetat för intensivt under många år. Socialdemokraterna har hela tiden skjutit upp och skjutit upp, för att inte säga motarbetat den. Reformen gäller framför allt människor med tungt kroppsarbete. Skall det enligt herr Strängs mening aldrig bli utrymme för denna reform? För vår del är det ingen tvekan. Den reformen skall genomföras med förtur.
Herr talman! Finansministern vill slå oss i huvudet med herr Kraghs artikel i Ekonomisk Debatt. Men då vore det väl rätt naturligt att finansministern också redovisade inför kammaren den kritik som herr Kraghs bild av regeringspolitiken har framkallat. Det finns i nr 3 av Ekonomisk Debatt en mycket grundlig genomgång av herr Kraghs synpunkter. Där påpekas att inte ens Kragh helt avvisade den bland ekonomer ganska allmänt omfattade kritiken av stabiliseringspolitiken under 1971 och 1972 års lågkonjunktur. Den forskare, som skrivit denna artikel och som aldrig såvitt jag förstår skulle komma på idén att låta sina synpunkter först prövas i finansdepartementet, sammanfattar att Kraghs artikel väl mycket liknar bortförklaring och nedtoning av viktiga omständigheter. Sedan har finansministern som vanligt yxat till någonting som han kallar för oppositionens budgetalternativ. Herr Sträng har inte kunnat räkna rätt den här gången heller när det gäller folkpartiet. Han räknar upp påstådda utgiftskrav för n huvud taget inte yrkat på höjda anslag eller där vi inte belastat nästa a budgetår på över 1 miljard, där vi över budgetår utan det nu snart tilländalupna budgetåret, där en underbalansering var inte bara försvarlig utan nödvändig. Herr Sträng fick en varning i fjol att inte komma med felaktiga siffror. Den upprepades i februari i år, men har bara lett till att den här gången har han räknat ännu mera galet. Men låt oss hålla oss till den ekonomiska situationen just nu. Där är herr Strängs huvudtes att exporten går uppåt, och det skulle tydligen automatiskt lösa problemen. Att exporten går uppåt slog jag fast i inledningen till mitt anförande. Det är inget märkvärdigt med det. Men inte kan man därför förfalla till bevisföring med sådana enkla rubrikpåståenden som var herr Strängs huvudarsenal. Jag förstår att drömmen om Gunnar Hedlund är svår att avstå ifrån, men när han t.o.m. skall tjäna som bevis för att tiderna håller på att bli bra så går det väl litet väl långt. Ta det här företaget NCB, som liksom utgjorde kronvittnet i herr Strängs resonemang. Det gick 1971 före bokslutsdispositioner och skatter med minus 13,4 miljoner kronor, 1972 med minus 12,3 miljoner. Då är det väl klart att här inträffar precis det som gäller för statistiken i stort, att varje förbättring som man redovisar för 1973 och framåt blir i förhållande till jämförelsematerialet från de två förlorade åren orimligt ljus. Vad jag konstaterade när det gällde sysselsättningen och som herr Sträng hade så svårt att smälta var ju att antalet sysselsatta minskat mellan 1965 och 1970, enligt den enda undersökning som visar hela verkligheten — folkoch bostadsräkningen. Vidare att antalet arbetstimmar 1970 —1972 hade gått ned med ca 5 procent och att förändringarna i arbetskraftsundersökningarna sedan 1970 inte ger underlag för påståendet att en ökning har skett av sysselsättningen. Siffrorna är helt entydiga här. Det är en minskning. Regeringen kan inte ursäkta den orimligt höga arbetslösheten med påståendet att flera skulle vara i arbete. Nu var en mycket lång bit av herr Strängs anförande mest en polemik mot tidningarna. Vad tidningarna skriver och vad de inte skriver. Herr Sträng tycktes vara särskilt bekymrad över att tidningarna skriver för mycket om arbetslösheten. Men inte försvinner arbetslösheten om tidningarna skulle tiga om den. Det finns fakta som verkar alldeles oavsett om de står i rubriker eller inte. Det ena är att arbetslösheten under de senaste åren varit rekordhög. Den är fortfarande mycket hög. Den är i själva verket lika hög som förra året och högre än 1971. Antalet lediga platser är inte större nu än motsvarande månad i fjol. Den andra grundläggande sanningen är: Arbetslösheten ligger genomgående på en mycket högre nivå än under 1960-talet. När herr Sträng påstår att ni skulle ha infriat Kramforsmanifestet om den fulla sysselsättningen i stabiliseringspolitiken är det ju helt häpnadsväckande. Ni har i själva verket misslyckats på grundläggande punkter. Och inte kan det väl ändå vara bra, herr Sträng, att i det läget inför de människor som själva upplever arbetslösheten, inför de människor, inte minst husmödrarna, som dagligen känner av prisstegringarna, inför de många tjänstemännen som inte på något sätt tycker att regeringen har klarat deras marginalskatteproblem, framställa sig själv närmast som ofelbar? Jag tror att herr Sträng skulle göra ett mycket starkare intryck, om han sade till svenska folket: Ja, vi har tyvärr inte klarat det här. Det gick inte, men vi har bestämda avsikter att försöka klara det för framtiden. Det kunde möjligen någon tro på. Nu blir just det misslyckande under dessa två år som ni försöker att helt sudda bort intrycket av verkligen det som skapar en grundligt skeptisk inställning hos många väljare till er på många avgörande punkter. Jag tror att ni inte kommer att klara er ur den diskussionen, eftersom herr Sträng och andra från regeringen helt enkelt försöker att bevisa för mycket. Man tror inte på er skönmålning. Det är bedrövligt när herr Sträng tycks mena att den internationella högkonjunkturen automatiskt skulle avskaffa arbetslösheten. Varför Måndagen den å 4 juni 1973 senaste årens höga arbetslöshet?

Herr talman! Om man inte vill inse att det inte är bra för en demokrati att ungefär hälften av svenska folket har saknat aktivt politiskt inflytande i nära ett halvt decennium, då har man suttit för länge vid makten, herr Sträng. Detta är ett problem för det demokratiska systemet. När den brittiske labourmannen Herbert Morrison var här i mitten på 1950-talet och fick reda på hur länge socialdemokraterna hade suttit vid makten sade han: ”And you call that democracy!” — och ni kallar detta för demokrati! Att påstå att demokrati bygger på växling vid makten är verkligen inget ”rörigt” tal. Det är att påvisa ett problem. Det är bl.a. det problemet som har skapat den känsla av främlingskap, av utanförstående som finns i det svenska samhället. När jag talar om den maktlöshet som många enskilda människor känner i dag kallar ni det för svartmålning. Det är väl därför rätt naturligt för mig att jag söker mig till de samhällskritiker bland litteratörerna som också försöker skildra dagens Sverige. Och är de socialdemokrater är det bara bra. Att jag åberopar dem beror på att de inte gärna kan beskyllas för svartmålning. Men nu blir de plötsligt som den stackars Melker Johnsson suspekta därför att de som han har talat om detta utanförstående och detta främlingskap. Ni tycks vara helt omedvetna om att detta är ett vanligt problem i dagens Sverige. I sin på förhand för ovanlighetens skull skrivna replik angrep finansministern mig för mitt tal i Jönköping och sade att det bara var negativt och svart, att det inte fanns ett enda ljust ord i det. Jag skall därför be att få läs upp en del av vad jag då sade: ”Sverige har hög levnadsstandard. Vi kan mäta den i antalet telefonapparater, TV-apparater, tvättmaskiner och bilar. Vi kan också avläsa den i våra mycket höga löner. Och trots detta råder i dag i vårt land inte bara ”den nya feghet inför överheten som Melker Johnsson talat om. Förändringens vind och stormar har blåst för hårt. Och ibland i fel riktning. Alltför många har ryckts upp med roten. Deras normer och värderingar har brutits sönder. Och de har stått rotlösa och hemlösa mitt i sitt materiella välstånd. Och när välståndssam hället ställts på prov, när förväntningarna skulle infrias, har de alltför ofta visat sin ihålighet. Vårt utbildningssystem, vår sociala omvårdnad, sjukförsäkringen, de fulländade sjukhusen, den tekniskt kvalificerade nivån har visat sig inte ge den enskilde den studerande ungdomen, sjuka och gamla det innehåll som reformsystemet syftade till. Vår tekniskt högtstående produktionsapparat har inte kunnat ge människor jobb. Skolan har inte givit den fostran och de kunskaper som lett till meningsfulla arbetsuppgifter 64 Vårdköer och ensamhet har alltför ofta gjort tryggheten till ett skal. En krypande oro våld och brott har gjort sig gällande. Hundratusentals företagare har förlorat framtidstron.” Jag förstår att herr Sträng inte tycker om det här. Men är inte skildringen riktig? Tror finansministern inte att de människor det är fråga om upplever situationen på detta sätt? Jag fortsatte: ”Socialdemokratin har naturligtvis inte velat ha det så här. Den nya otryggheten är inte ett medvetet resultat av den socialdemokratiska politiken. Vi har byggt upp vårt land på enskilda människors arbetsinsatser. Resultatet har vunnits både i strid och i samarbete. Vi har murat upp en gemenskap som vi har anledning att vara stolta över. De brister de sprickor i gemenskapen -- som jag här talat om — den ”nya otrygghetens” brister får inte fördunkla det positiva som åstadkommits. Men de upplevs som väsentliga av dem som drabbas.” Detta kan väl inte bestridas! Jag sade vidare: ”Ytterst är vi alla förenade i en nationell solidarisk gemenskap. I en strävan att lägga grunden för utveckling mot välstånd och trygghet. Detta kräver insikt om att det icke är samhället som sådant som kan åstadkomma detta, utan de många enskilda individer som tillsammans formar samhället. Ett samhälle är inget självändamål. Det är till för de enskildas skull. För att garantera säkerhet och trygghet. Och lösa problem som enskilda icke mäktar lösa. Att värna de svaga. Och att öppna möjlighet och ange ramar för de enskilda arbetsinsatser som ger resurser för samhällsgemenskap.” Nog fanns det åtskilligt positivt i detta, om man inte bara nöjer sig med att rycka ut det som tycktes svart och mörkt och ensidigt, Gunnar is när man återger citat, skall man återge dem Sträng. Skall man vara rätt mera fullständigt än vad finansministern gjorde i sitt anförande. Jag ledsen över att jag i denna ekonomiska debatt har tagit mig friheten att citera gamla anföranden, som det heter, men jag blev tvungen att göra det på grund av finansministerns ensidiga citatkonst.

det genomgående för finansministerns olika justeringar av skattesystemet gällt att de har varit avsedda att lösa ett problem men samtidigt skapat ett annat problem. Så har det alltså lappats på gång på gång, och man har ständigt skapat nya problem — och där är vi i dag. Med aldrig så skickligt folk blir det i allmänhet inte bra om inte konsekvenserna blir ordentligt genomlysta, och det blev de inte 1970. Dä för tvingades finansministern också att redan förra året göra ändringar och själv motivera dem med att den förra ändringen hade blivit så dålig. Då säger finansministern i dag att jag förra året beställde ett eget fö lag på egna förutsättningar, som jag t.o.m. sedan går ut och använder när jag har fått det från finansdepartementet. Nej, herr finansminister! Som ledamot av skatteutskottet ansåg jag det som min skyldighet att söka utröna verkningarna av det förslag som departementet hade utarbetat. Finansministern hade inte gett oss någonting i den vägen. Jag ställde ett antal frågor, som jag ansåg borde belysas. Det gällde t.ex.: Hur stor blir den disponibla inkomsten för fysiska personer enligt förslaget alltså total nettoinkomst minus direkt skatt? Hur påverkar den totala skattehöjningen stat och kommun, privata och offentliga investeringar? Hur stora blir prishöjningarna på grund av de höjda indirekta skatterna? Och det är många fler frågor som jag inte hinner läsa upp här nu. De svar som finansdepartementet till slut lämnade står departementet för. Eller gjorde man inte korrekta och hederliga beräkningar som går att använda? När det nya förslaget om arbetsgivaravgiften sedan kom på bordet hade vi inte ett enda papper och inte ett enda ord till belysning av verkningarna. Statsministern gjorde för någon vecka sedan enligt tidningsreferat ett uttalande där han medgav att man i finansdepartementet räknat på det Larsson-Edinska förslaget, dvs. vad utfallet skulle bli i skattesänkningar med olika procentuella höjningar av arbetsgivaravgiften. Det var därför jag skrev till finansministern och undrade om vi fick ta del av de beräkningarna. Hur skall vi annars kunna föra den debatt som finansministern har stimulerat oss till? Till sist, herr talman, hur har man röstmajoritet? Om jag inte missuppfattade finansministern så måste det nu bli tillsammans med kommunisterna som man anser sig kunna säker på att få igenom det i riksdagen. örbereda ett förslag och vara
Herr talman! Vad det gäller herr Fälldin, så gav väl hans inlägg inte något annat besked än att han accepterar mina beräkningar om de överbud som är presenterade till årets riksdag och den budget som vi har successive behandlat. De slutar i fråga om cp, om jag räknar med kompensation till kommunerna, på 3 900 miljoner. Och då säger herr Fälldin: Ja, men stat och kommun är ju ändå samma kassa om man lägger mera hos kommunerna kan man lägga mindre hos staten, och lägger man mera hos kommunerna kan ju kommunerna spara och behöver inte ta ut så mycket av medborgarna. En så vårdslös argumentering kan man föra inför en mycket, mycket osakkunnig publik men knappast inför riksdagen, som själv vet hur kommunerna resonerar.

Fill herr Helén vill jag säga att om han inbillar sig att den professor jag hänvisade till har gått och fått sin artikel godkänd i finansdepartementet det framkom ju insinuant i herr Heléns inlägg — är det ingenting annat än en klar oförskämdhet mot vederbörande professor. Han har skrivit, som alla andra nationalekonomiska professorer, utifrån sina utgångspunkter. Herrarna brukar ju då och då citera nationalekonomiska professorer som talar emot finansministern, men jag har ändå aldrig kommit och kommer aldrig på den horribla idén att gå upp och offentligt säga att förmodligen har dessa professorer varit och frågat herr Helén, herr Bohman och herr Fälldin vad de skulle skriva, innan de skrev. Det här är självständiga personer de gör sina reflexioner utifrån egna uppfattningar. Sedan kommer herr Helén tillbaka till detta: Ja, men sysselsättningen minskade mellan 1965 och 1970. Jag säger att jag har inte haft tillfälle att se den där statistiken jag är delvis överraskad av den, eftersom vi hade en immigration på ungefär 100 000 personer under de båda åren 1969 och 1970. Men vad jag tillåter mig att säga är att 1965 gick ungdomarna ut i arbetslivet när de var 16 år fyllda. Efter 1965 och fram till 1970 är det 85 000 fler ungdomar i själva utbildningsgången. Dessa ungdomar har inte stått till arbetsmarknadens förfogande, och de kan inte statistiskt avläsas i form av några redovisade arbetstimmar eller sysselsatta. Där ligger ju en väsentlig förklaring till den något överraskande uppgift som herr Helén ger oss Jag angriper naturligtvis inte tidningarna för att de skriver för mycket om arbetslösheten. Vad jag begär är att om man ger sig in på att kommentera arbetslösheten skall man göra det korrekt. Man skall inte bara låta medborgarna ha den uppfattningen att det står 30 000 unga människor utan möjligheter att få jobb när värnplikten är slut, eftersom det — detta år som alla år — visar sig att de mycket snabbt assimileras av arbetsmarknaden. Det blir naturligtvis inte samma dramatik i artikeln när man först talar om det, men det blir mera korrekt, och det var en sak som jag hade anledning att påpeka. Herr talman! Jag är naturligtvis väldigt tacksam för alla de tips jag kan få av herr Helén om hur jag skall föra debatten gentemot de svenska väljarna för att där vinna största anslutning till mig och mitt parti. Jag är djupt tacksam för den verkligt människovänliga attityd som herr Helén lade i dagen, men jag har mindre respekt för hans funktion som magister.

Trots alla omskrivningar som herr Bohman gjorde i sitt tal är demokratins innebörd helt enkelt den att det parti som har väljarna bakom sig leder de politiska besluten. Jag var så försiktig i mitt inlägg att jag sade, att det har det socialdemokratiska partiet gjort i fyra decennier, ibland ensamt, ibland i samarbete med andra partier, men varje gång har det varit en majoritet av väljarna bakom de beslutförande. Vidare vet herr Bohman att det finns något som heter att bjuda med armbågen, och det var väl något av en sådan bjudning som låg bakom herr Bohmans tal, när han illustrerade att vi ju ändå i vissa materiella hänseenden har haft en ganska snabb och välgörande utveckling här i landet. Men, sade herr Bohman, det är ju en sekundär fråga. Det värsta är att människorna är olyckliga. De är otrygga. De lever i en tillvaro som är till ytterlighet beklagansvärd. De är vårdfall, kriminalfall, socialfall, olycksfall och alla de former av ”fall” som herr Bohman räknade upp. Herr Bohman tog också chansen att här läsa in en del av sitt anförande till riksdagens protokoll. Det är ett intressant anförande. Jag har det här. Men det är inte så intressant att det förtjänar att läsas in i riksdagens handlingar till alla delar. Jag skall emellertid komplettera med litet till av vad herr Bohman sade. Han fortsatte med att säga att det har gått snett. Avundsjukans och gruppmotsättningarnas konfrontationspolitik är den politik som regeringen och regeringspartiet för, och den måste brytas ner. Den enskilde medborgarens oberoende och självständighet minskar. Det är konstruktionerna som herr Bohman kommer fram till, trots telefonoch TV-apparaterna. Den enskilde medborgarens oberoende och självständighet minskar, statsmakten blir maktstat etc. — alltså sådant där bludder som vi hörde någon gång på 1950-talet, när högern hade sin högkonjunktur.

Men vi ju har ju suttit här i riksdagen och gradvis förbättrat tryggheten för medborgarna. En folkpensionär svälter inte i dag. Jag har många gånger tidigare sagt att förr i tiden hade en folkpensionär två alternativ. Det ena var socknens fattigstuga — som gjorde skäl för namnet — och det andra var barnens barmhärtighet. Det är nu ett avslutat kapitel. Men det har ingenting med tryggheten att göra, som herr Bohman ser det. Att människor kan repareras på sjukhus, även om de inte har några pengar, har enligt herr Bohman ingenting med trygghet att göra. Att människor när de blir utslagna i en arbetsprocess kan få förtidspension eller bli omhändertagna av samhället i alla de beredskapsoch omskolningsarbeten som vi kommer att få fortsätta med har ingenting med trygghet att göra. Detta är ju att vända upp och ner på allting. Vi har suttit här i riksdagen i år och fattat beslut om arbetarnas inflytande i företagsstyrelser, vi har fattat beslut om arbetarnas möjligheter att med egna representanter skapa verklig trygghet för liv och lem på arbetsplatsen genom ett utbyggt arbetarskydd, och vi kommer att fatta beslut om arbetarnas rättssäkerhet i sin anställning. Det där har inget med trygghet att göra, säger herr Bohman; majoriteten av de svenska medborgarna lever i otrygghet. Ja, man kan göra svart till vitt och vitt till svart på många sätt, men det här slår allt vad jag tidigare bevittnat i den politiska debatten. Jag vill till sist säga några ord till herr Werner i Tyresö. Jag gick av naturliga skäl förbi honom i mitt första inlägg jag har svarat herr Hermansson på liknande inlägg så många gånger tidigare. Herr Werner talar vid sidan av den praktiska, politiska verkligheten. När han föreslår att man skall slopa momsen är han visserligen tillräckligt ärlig för att vilja skaffa pengar som kompenserar statskassan för inkomstbortfallet han vill inte ha en svag finanspolitik eller ta risken av en alltför hård kreditoch penningpolitik. Han har alltså ett visst avancerat ekonomiskt tänkande, som den borgerliga oppositionens talesmän, i dag i varje fall avstår från att tillämpa; jag tror inte de är i avsaknad av det, men det är inte opportunt att föra fram sådana tankegångar. Jag håller herr Werner räkning för detta, rent teoretiskt. Men herr Werner talar i en annan värld Det är i dag inte politisk realism att tala om att sänka försvarskostnaderna med två miljarder. Herr Werner och hans partivänner här i riksdagen är ensamma om den bedömningen. Det går inte att skaffa pengar den vägen, och det går inte heller att skaffa pengar genom de förslag till skatteförstärkningar som herr Werner aktualiserar. Och då blir det mera en diskussion för galleriet. Jag har i dessa förslag icke funnit så mycket av reell underbyggnad i den politiska verklighet vi lever i att jag tyckte att det fanns någon anledning att ta upp dem punkt för punkt, dissekera dem och bemöta dem. Det är, herr Werner, den enkla förklaringen. Men jag ger som sagt gärna herr Werner ett erkännande för att han i varje fall i teorin håller sig mera på jorden i de ekonomiska frågorna än den borgerliga oppositionens representanter gör.

Herr talman! Nej, herr Sträng, jag har inte accepterat den där redovisningen. Jag har bara försökt redovisa några områden där det inte är något tvivel om att vi har krävt att samhället skall gå längre än regeringen vill göra Finansministern säger nu att jag har påstått att vare sig det gäller stat eller kommun, så gäller det samma kassa. Nej, det har jag inte sagt Finansministern skriver själv i sin reviderade finansplan att kommunerna måste arbeta med en ökad upplåning och att det skall finnas utrymme för den upplåningen. Då säger jag att om vi får en bättre kommunal skatteutjämning, där alla får 100 procent av medelskattekraften, så minskas lånebehovet ute i kommunerna med en kvarts miljard, och då finns rimligtvis motsvarande utrymme för staten. Sam hällsekon omiskt spelar det ingen roll, men jag tycker att det från skattebetalarnas och de små inkomsttagarnas synpunkt är bättre att återbetalningsskyldigheten för detta lån ligger hos staten. Detta går inte att förenkla på det sättet att jag skulle ha gjort gällande att det är samma kassa Finansministern använder sitt långa anförande och sin replik huvudsakligen till att kritisera oppositionen. Och naturligtvis har finans ministern rätt att göra det. Men det är anmärkningsvärt att finans ministern inte hade några förslag, idéer, program eller skisser till hur finansministern och regeringen vill lösa problemen framöver att komma med; jag kunde i varje fall inte upptäcka några sådana. Finansministern förklarar och försvarar en hög arbetslöshet och Sker hävda att det är ekonomiskt lättsinne att vilja gå aktivare fram för att få bukt med denna arbetslöshet. Finansministern förklarar också att man skall fortsätta med den traditionella arbetsmarknadspolitiken — den som går ut på att flytta folk. Mot detta står våra förslag: Sätt in alla krafter på ett förstahandsmål 100 000 nya jobb! Sluta upp med att sätta i främsta rummet att flytta människor, sätt regionalpolitiken i främsta rummet!

Herr talman! Finansministern är överraskad över siffrorna från folk och bostadsräkningen. De är intressanta, och de motiverar väl att man tittar på dem. Det är ingen tillfällighet att utvecklingen började år 1965. Då började nämligen nyföretagandet, lönsamheten i företagen och självfinansieringsgraden att gå ned. Och det har gett utslag i form av färre nya jobb. Statistiken kommer som en bekräftelse. Och det avgörande är: regeringen kan inte efter detta längre använda påståendet om någon breddad sysselsättning som ursäkt för den höga arbetslösheten. Herr talman! Herr Strängs replik till mig var så pass magsur att jag kan lämna den därhän. Vad jag har reagerat mot är den konsekventa skönmålningen, försöken att påstå att Kramforsmanifestet på grundläggande punkter skulle vara infriat. Jag bryr mig inte ett skvatt om hur väljarna reagerar i sig på herr Strängs sätt att välja argumenten. Det får ni själva finna ut när väljarna sagt sitt. Men det avgörande är: för att debatten skall kunna bli meningsfull måste vi hålla oss till fakta om den höga arbetslösheten, om de stigande priserna, om de marginaleffekter som nu gör det nästan omöjligt för många barnfamiljer att höja sin inkomst. Försöker Ni att förneka dessa fakta, herr finansminister, ställer ni Er själv vid sidan av debatten och får själv ta konsekvenserna. Finansministern visar ingen som helst förståelse, i någon del av sitt inlägg, för att vi behöver ett samhälle där de enskilda människorna själva skulle kunna påverka utvecklingen i högre grad också mellan valen. Människorna vänder sig till regeringen, sade finansministern i sitt långa inlägg. Många av dem — både företagare och enskilda — har ni snärjt in så i detaljregleringar och detaljbestämmelser att de, för att söka komma ur dem och även de negativa konsekvenserna av dem, tvingas vända sig till er. Men det grundläggande är att alla de människor som tror på ett mer liberalt samhälle, där man kan få satsa på att göra det bästa av sig själv, inte kommer till sin rätt i det samhälle som ni har åstadkommit. Det är därför ni också kommer att finna att de reagerar mot detta för ett friare samhälle, byggt på stimulanser.

Herr talman! Jag fick i morse, strax före debatten, finansdepartementets granskning av våra alternativ en tjock lunta. Ingen kan väl begära att jag skall ha hunnit läsa igenom den före den här debatten, men Måndagen den så mycket kan jag ändå konstatera — i likhet med herr Helén att 4 juni 1973 finansdepartementet har knat med kostnader för sådana saker som vi bara begärt utredning om och dessutom räknat fel på alla möjliga olika Den ekonomiska Vi har t.ex. föreslagit en anslagsökning på 15 000 kronor för information om mellanfolkligt samarbete. Vad blev det hos finansministern? Jo, 15 miljoner kronor. Visst brukar ni röra er med stora tal, men att förvandla 15 000 kronor till 15 miljoner är litet för snabb inflation, tycker jag. Likaså har man inte tagit upp en besparing på 135 miljoner kronor för vissa verk och man har höjt ett belopp från 20 miljoner kronor till 35 miljoner. En professur i pedagogik som skall tillsättas till den 1 juli nästa år räknar man med i budgeten. Och man räknar bort ett par hundra miljoner kronor på bostadssektorn. Hade det inte varit bättre, herr finansminister, om efter det ambitiösa arbete som utförts i finansdepartementet finansdeparte mentets folk hade träffat företrädare för våra kanslier och satt sig ned och gått igenom materialet och klarat upp en stor del av frågorna? Då hade vi kanske fått fram några restposter, som kunde ha varit intressanta att debattera, i stället för en tjock lunta med en mängd fel. Sedan vill jag ta upp frågan om Jönköping igen. Finansministern sade: Demokratin är i fara, säger herr Bohman, om majoriteten regerar. Det har jag aldrig sagt. Jag har sagt att det skapar problem för demokratin om ett och samma parti sitter vid re ringsmakten alltför länge. Jag trodde verkligen att finansministern själv begrep att det skapar problem för demokratin, om ett och samma parti sitter och regerar alltför länge. Vilken majoritet är det för resten som finansministern talar om? Jag hade ingen aning om att socialdemokraterna i dag har majoritet. Ni har majoritet med kommunisterna är det detta som ni anser vara den majoritet som skall bestämma i landet? En majoritet av socialdemokrater och kommunister har finansministern annars inte brukat syssla med. Mitt tal om konfrontationspolitik är bara ”bludder”, säger herr Sträng. Ja, jag är klart medveten om att det är bara ”bludder” för finansministern, som sitter där uppe i sitt elfenbenstorn. Men det är det inte för de många enskilda människorna ute i landet. Gå ut och fråga dem! De människorna upplever, mitt i all den välfärd som jag ingalunda bestrider att den finns och som vi alla känner till, den otrygghet som jag har tillåtit mig att tala om. Jag har rätt att tala om den nya otryggheten lika väl som finansministern och hans folk, framför allt statsministern, talar om de många brister i samhället som man skall bota. Precis med samma rätt kan jag tala om den nya otrygghet som jag vet är en realitet för många människor. Det kanske visar sig när valresultatet räknas ihop att det är en majoritet av människorna som upplever den nya otryggheten i dagens Sverige som en realitet — och som en så påtaglig realitet, att den påverkat deras röstande. Vi får väl se.
riksdagen vill jag bara påminna honom om att det har funnits ett och annat tillfälle när även ni har varit angelägna om att få våra 17 röster också. Vi är ensamma, säger herr Sträng, att vilja sänka militärutgifterna för att kunna ta bort momsen på mat. Ja, som parti i riksdagen är vi möjligen ensamma, men att det finns en mycket stark opinion utanför det här huset mot de höga militärutgifterna kan väl ändå inte ens herr Sträng vara okunnig om. När vi har föreslagit att momsen skall tas bort på mat har vi också föreslagit inkomstförstärkningar på närmare 5 miljarder kronor att tas in på annat sätt. Vi har föreslagit en höjning av förmögenhetsskatten, av räkna upp mera, eftersom det är känt av alla som har läst våra motioner tidigare. arvsoch gåvoskatten, bolagsskatten osv. jag behöver inte Men förslagen har gemensamt avvisats av regeringen och de borgerliga partierna. Vi har den uppfattningen att grunden för de borgerliga partiernas framgång har lagts av en alltför borgerligt betonad politik från regeringen. Samtidigt som storföretagens vinster har varit goda och kapitalexporten "rekordhög har regeringen undfägnat storföretagen med skattelättnader, subventioner och gåvor. ffrorna är svåra att skatta exakt, men att det rör sig om miljardbelopp varje år under 1970-talet är helt klart. Det är naturligtvis ingenting att förundras över att många väljare förvillas och har svårt att se skillnaden mellan regeringens politik och en del av den s.k. borgerliga oppositionens politik. Gåvopolitiken gentemot företagen, som har varit synnerligen generös, har ju inte kunnat minska arbetslösheten. Kapitalägarna ser trots allt i första hand till sin egen profitutveckling. Gåvor kan möjligen få dem att tidigarelägga en investering som de annars skulle ha gjort vid ett senare tillfälle, men gåvorna ökar inte sysselsättningen på sikt och häver inte heller monopoliseringen och andra orsaker till den kris som vi har upplevt. Till sist några ord till centern, som har gått ut med målsättningen 100 000 nya jobb. Det är märkligt att centern inte har dragit några slutsatser av den nuvarande gåvopolitikens misslyckande — herr Fälldin vill tvärtom vara med om att öka gåvorna till det privata näringslivet för att detta snällt och vänligt skall infria centerns löfte om 100 000 nya jobb. Någon annan linje att ge bolagen bidrag och synnerligen förmånliga lån och sedan hoppas på att det leder till nya jobb har inte centern.
Herr talman! Herr Fälldin menar att man inte kan räkna centerpartiets överbud när det gäller bidragen över den kommunala skatteutjämningen till de fattiga kommunerna som något egentligt överbud. Han försöker förklara det med att då minskar ju lånebehovet, och i sista hand skulle det således vara neutralt. Nu försäkrar jag herr Fälldin att kommunerna sannerligen inte har kunnat tillfredsställa sitt lånebehov under de senare åren, inte ens när vi har haft en lågkonjunktur. De kommer att få ännu större svårigheter att tillfredsställa det lånebehovet, om jag ser det här konjunkturperspektivet i traditionell mening med allt starkare anspråk på lånemarknaden från andra håll. Skatteutjämningsbidragen går till de fattigaste och sämst ställda kommunerna. De har så mycket ogjort på grund av brist på pengar, att de kommer att försöka städa undan litet av detta, och sedan har de kvar sina anspråk på att få låna på kapitalmarknaden, det försäkrar jag herr Fälldin. Därför är detta en nettoutgift som alla andra nettoutgifter inte bara för statskassan utan för den samlade och totala ekonomin. Sedan det där slagordet ” 100 000 nya jobb”. Herr Fälldin har frisknat till litet nu; förut skulle det vara en ny man på varje arbetsplats. Jag har tidigare försökt göra klart för honom att det är ett omöjligt anspråk. Nu har han korrigerat sig själv och vill räkna alla jobben på en gång, och då skall det alltså vara 100 000 nya jobb. I dag är 62000 anmälda på arbetsförmedlingarna som står till arbetsmarknadens förfogande. En del andra är sysselsatta med beredskapsarbeten, en del är under omskolning. Men de måste ju omskolas först, och frågan är om beredskapsarbetarna utan vidare kan flyttas från de orter där beredskapsarbeten pågår till de orter där man söker folk. Jag är medveten om alla de svårigheter som ligger i detta. Vi har 45 000-47 000 obesatta platser. Man kan teoretiskt säga sig att skillnaden mellan de arbetslösa och de obesatta platserna i dag ligger på 15 000—-17 000. Allt talar för att den här skillnaden kommer att minska jag är rätt övertygad om att kurvorna kommer att skära varandra om vi lugnar oss ett par månader. Är det då alldeles riktigt att säga att vi skall ha fram 100 000 nya jobb, om vi inte har tillräckligt med arbetslösa på förmedlingarna för att besätta de jobb som redan är obesatta? Är det inte farligt att slänga ur sig dessa lösa påståenden när verkligheten kanske bjuder till en helt annan försiktighet. Detta säger jag i all välmening till herr Fälldin för att han inte skall försätta sig i en besvärlig situation. Jag återkommer till herr Helén och hans statistik. Han talar om statistiken för åren 1965-1970. Under 1969 och 1970 hade vi en uppenbar brist på arbetskraft här i landet. Vi hade anmälda obesatta platser till ett antal som var tre gånger större än antalet på arbetsförmedlingarna anmälda arbetslösa som förklarat sig beredda att ta ett arbete. I en sådan situation är det för mig rätt främmande att föra den debatt som herr Helén för utifrån denna statistiska redovisning. Däremot kan det kanske ligga något annorlunda till om man ser på vad som har hänt mellan 1970 och 1972. Där har vi ingenting annat att hålla oss till än AKU-undersökningarna, som redovisar en ökad sysselsättning under den tidsperioden. Anledningen är helt enkelt att vi i vår ambitiösa arbetsmarknadspolitik, i kvinnans anspråk på att ha rätt att få arbete, har fått ett utbud på arbetssökande som vi inte hade 1970 Människorna vänder sig till regeringen, tillät jag mig att säga, när de har behov av stöd och hjälp. Detta är ett faktum. De gör det ibland direkt, ibland genom sina politiska ombud. Oppositionspartiernas hela överbudslista är ett uttryck för att de får kontakt med folk som på ett eller annat sätt vänder sig till den centrala statsmakten för att få sina intressen tillgodosedda. Det går aldrig att komma bort från denna utveckling, hur mycket man än talar i andra tonarter Herr Bohman är inte i harmoni med den ofrånkomliga utveckling som vi upplever när han försöker att i något slags nostalgi komma tillbaka till det gamla samhället, där var och en trampade omkring på sin ort och tyckte att var och en skulle sköta sig själv. Det gamla agrarsamhället, det gamla samhället med familjen som den naturliga samlingspunkten där man föddes, växte upp, levde och dog finns inte i dagens moderna samhälle. Det vore mycket bättre att herr Bohman lärde sig att förstå det relativt snabbt, för då skulle han komma i bättre överensstämmelse med den utveckling vi har att räkna med. Jag bemötte inte fru vice talmannen i mitt förra inlägg. Det är möjligt att jag kommer att göra det senare. Jag har lagt märke till att hon är anmäld på talarlistan. Talet om att Sträng under alla år lappar på skattetäcket har vi hört allesammans intill leda. Nu begär oppositionen att man skall rycka ut vissa saker ur en samlad skattebedömning och anmäla dem till skattekommittén, som med förtur skulle behandla dessa delar så att de snabbt kommer på riksdagens bord. Det innebär att systemet med lappar på täcket inte bara'skulle inskränka sig till finansministerns aktivitet, utan det skulle också spridas ut till skattekommitténs aktivitet.

Den ende som anmälde reservation vid den stora skatteomläggningen var herr Bohman, och det har han påpekat i dag. Men de andra oppositionspartierna slök den helt och fullt och tyckte att det var det bästa som för ögonblicket kunde göras. Att vi sedan fick en kommunal skatteutveckling som desavuerade mycket av våra förhopp ningar har jag berört tidigare och behöver inte upprepa.

Herr talman! Inledningsvis ett par reflexioner i anslutning till finansministerns raljerande om de stigande företagsvinsterna. Det bör väl ändå i upplysningens intresse vara riktigt att säga att de resultat som presente ter sig alldeles särskilt gynnsamma, därför att man jämför dem med tidigare svaga år. Inte minst för finansministern borde det vara klokt att säga detta. I annat fall kanske det vattnas alltför mycket i munnen på herr Werner i Tyresö, och det kan vara till besvär inte minst för finansministern. Redovisningen var heller inte skilt lyckad såsom inlägg i den politiska debatten. Den var mera ett bevis på att trots en socialdem okratisk politik här hemma slår en internationell högkonjunktur igenom i landet och mindre ett bevis på en förträfflig politik från regeringens sida. Den diskussion som pågått länge har som utgångspunkt finansutskottets betänkande nr 29, där redovisning sker av utskottsbehandlingen av den reviderade finansplan som förelagts riksdagen 1973. Utskottsmajoriteten redovisar i betänkandet sin syn på den ekonomiska politiken liksom på konjunkturutvecklingen. Bedömningen gäller situationen både i nuet och på längre sikt, det senare i anknytning till den aktuella framskriv Till detta betänkande, där majoriteten består av utskottets socialdemokratiska ledamöter, har fogats en reservation som är gemensam för centerns, folkpartiets och moderata samlingspartiets ledamöter, vari dessa partiers syn på politiken redovisas. I sammanhanget har förutom till propositionen knutna motioner även vissa fristående motioner behandlats. De i propositionen redovisade förändringarna i budgetutfallet för budgetåret 1972 74 är relativt små och föranleder egentligen inga kommentarer. De torde i allt väsentligt också vara en följd av konjunkturförändringar. Däremot finns det anledning att granska vad utskottsmajoriteten, som i allt väsentligt följer propositionen, skriver om den ekonomiska politiken och Den yttre ram som omgärdar den ekonomiska redovisningen är annorlunda nu än de närmast föregående åren. Den uppåtgående konjunktur som finansministern hoppats på och länge sett bakom hörnet har tydligen kommit. Exporten, som ju är en säker mätare, har ökat starkt, framför allt under de senaste månaderna. Prisutvecklingen har också varit gynnsam på de traditionella exportvarugrupperna. Ändå torde åtskilliga balansrubbningar kvarstå i svensk ekonomi Sysselsättningen är alltjämt otillfredsställande. Prisstegringstakten har ökat starkt också under den passerade lågkonjunkturen och torde bli än mer oroande under det kommande året. Det partiella prisstopp som införts fördöljer inte detta fakta. Snarare är väl beslutet i sig ett bevis på spänningarna i ekonomin. Flertalet enskilda och familjer torde uppleva sin situation så, att utrymmet för egen konsumtion och livsföring krympt trots löneförhöjning och trots allt vad som sagts om förra årets skatteomläggning. Företagsamheten och framf allt nyföretagandet ligger på en alldeles för låg nivå. Framför allt gäller detta inom den mindre företagssektorn, som regeringen länge helt tappat intresset för. Vad som framför allt bör noteras är, att trots de bättre konjunkturerna, trots de ökade orderingångarna och trots de bättre priserna, så ligger arbetslösheten på en hög och från föregående år praktiskt taget oföränd rad nivå. Detta trots att antalet i beredskapsarbete sysselsatta ökat, Det här anförda ger anledning till frågeställningen, om den förda politiken ligger rätt och naturligtvis också vad som är möjligt att göra för att komma till rätta med problemen. I den reservation som föreligger har vi på grundval av en centeroch folkpartimotion begärt en utredning om hur full sysselsättning skall kunna upprätthållas på sikt. Jag vill påtala angelägenheten av en dylik utredning liksom att densamma grundläggande tar itu också med företagandet, som är en integrerad del av hela problemkomplexet. Vi har åtskilliga gånger här i riksdagen under senare år diskuterat konjunkturstimulerande åtgärder, deras inriktning och omfattning — allt från utgångspunkten att skapa meningsfullt jobb till människorna. Det har varit i en tid då vi upplevt kombinationseffekter av en internationell lågkonjunktur och en socialdemokratisk politik, och de effekterna, som gått hårt ut över stora grupper av medborgare, är inte lätta att komma till rätta med. Resultatet av denna kombination har blivit hög arbetslöshet, prisstegringar, höjt skattetryck och en sjunkande eller stagnerande produktion. I det läget har vi från oppositionens sida velat gå längre beträffande konjunkturstimulerande åtgärder, och framför allt har vi velat rikta dem så att den varuoch serviceproducerande sektorn skulle komma i gång och ge ökad sysselsättning. Jag tror att man efteråt med fog kan hävda att vad som den gången från regeringens sida betraktades som överbud hade varit välbehövliga åtgärder, som gjort god verkan i den långt utdragna konjunktursvackan. Vi diskuterar nu utifrån en annan ekonomisk bakgrund, men åtskilliga problem tycks dröja kvar. Arbetslösheten är, som jag tidigare sagt, alltjämt hög trots det relativt stora arbetsmarknadspolitiska pådraget. Situationen måste ju vara långt ifrån tillfredsställande för en regering som säger sig föra en politik för full sysselsättning och som därtill oavbrutet haft regeringsansvaret i över 40 år. Skattetrycket är högt, vilket lett till att i ett besvärligt sysselsättningsläge också den offentliga sektorn måst vara återhållsam. Detta framför allt efter herr Strängs diktat till kommunerna föregående år Situationen är i och för sig inte förvånande. Den bör inte kännas överraskande. Den är resultatet av en socialdemokratisk politik under en lång följd av år där företagsamheten — framför allt den mindre fått släppa terräng för en svällande offentlig sektor. Om den politiken är medveten lämnar jag därhän, men den har varit konsekvent. Det yttersta beviset för socialdemokraternas vanföreställning beträffande den offentliga sektorn och dess förmåga att lösa sysselsättningsproblemen var när man 1971 gjorde den till löneledande, till yttermera visso också i en begynnande lågkonjunktur. Från centerns sida har vi åtskilliga gånger varnat för en dylik utveckling, men dessa varningar har förklingat ohörda. I den situation där vi således befinner oss hade man anledning förvänta att utskottet nu skulle ha angripit problemen från den utgångspunkten att här gäller det att stimulera fram en ökad nyetablering av företagande och som en följd därav ökad sysselsättning och produktion. Det borde ju konjunkturmässigt ligga väl till. Med lämpliga åtgärder skulle också i de sysselsättningssvaga regionerna finnas bättre förutsättningar än tidigare för utveckling av näringslivet där. Så är emellertid inte förhållandet. Den socialdemokr talar liksom finansministern i stället om ökad yrkesmässig och geografisk åtgärder med framgång skulle kunna sättas in för tiska majoriteten rörlighet. I en tid nä att tillföra sysselsättningssvaga områden ny verksamhet, då anser utskottsmajoriteten att åtgärder bör sättas in för att flytta ännu fler människor bort — bort från redan uttunnade områden till koncentrerade. Men det allvarligaste av allt är socialdemokraternas hängivenhet åt tanken att på sikt och i stort är det i huvudsak den offentliga sektorn som skall klara såväl sysselsättning som välfärdsutveckling i landet.

Långtidsutredningen, som nu rullats fram till 1977, ger också belägg för en utveckling där expansionen i huvudsak ligger på den offentliga sektorn. Den förutses öka med 40 000 arbetstillfällen per år eller med 25 procent under perioden 1972-1977, medan den varuproducerande sektorn avsevärt minskar. Den offentliga sektorn har därmed med 991 000 anställda passerat industrigruppen, som då sysselsätter 970 000 människor. Naturligtvis är det utomordentligt betydelsefullt med prognoser för framtiden, Vi kan inte undvara sådana. Men det farligaste av allt är att bli slav under dem. I långa stycken är de dock framskrivningar av en diskutabel och vars verkan det finns ännu längning. Ifrån denna utgångspunkt inte minst är motionskraven på förbättrad långtidsplanering att beakta. utveckling som redan den är större anledning att diskutera i tidens för Vi hade för någon månad sedan en debatt i riksdagen där socialdemokraternas representant inte bara ådagalade sin och sitt partis resignation inför möjligheten till expansion i den varuproducerande sektorn, utan t.o.m. negligerade behovet härav, samtidigt som han talade sig varm för en utökad offentlig sektor. Behovstillfredsställelsen på varuområdet var, enligt vederbörande, så stor att nyttan av en ökning tvärtom kunde ifrågasättas. 1. Hur ser man i tidens förlängning på utvecklingen offentlig sektor kontra näringslivet? Är det ingenting som oroar socialdemokraterna därvidlag? 2. Kan socialdemokraterna anvisa något annat sätt att klara exempelvis ökat internationellt biståndsåtagande, ökat intresse för utlandsresor och semestervistelse utomlands, vilket kanske blir varje människas krav och önskemål, ja, jag skulle också vilja säga rättighet, i framtiden, än ökad export av varor? 3. Har man från socialdemokratiskt håll beaktat, att inte minst den förebådade energikrisen men också knappheten på andra råvaror, som vi hittills exploaterat till underpris, kan ställa oss inför helt andra kostnadsrelationer, där vår import blir dyrare och kräver en större varuexport om vi skall kunna hålla en oförändrad standard? älla ytterligare en fråga, eller kanske riktigare sagt göra en reflexion, detta i anslutning till den senaste uppfinningen för att gömma skatten, sedan den nu blivit så hög att man inte vågar redovisa den öppet, nämligen arbetsgivaravgiften. Varifrån kommer nettot på en höjd arbetsgivaravgift om inte från den verksamhet som ligger utanför den offentliga sektorn? Och har ni beaktat hur ändringen i proportionerna mellan de olika sektorerna kommer att förändra förhållandet? Vad här sagts får inte tolkas så att det inte inom den offentliga sektorn utförs utomordentligt viktiga arbetsuppgifter. Jag vill för undvikande av missförstånd poängtera detta. Jag å så stor realist att jag tror att de arbetsuppgifterna kommer att öka. Men därifrån och till att däri se en lösning av sysselsättningsproblemen eller en möjlighet till höjning av levnadsstandarden är ett steg så långt att där måste vi från centern anmäla en avvikande mening. Vi har från centern framfört dessa synpunkter motionsledes i år liksom tidigare. Vi har gjort det i form av krav på rationell översyn av den offentliga sektorn, detta inte minst därför att här inte finns några konkurrensfaktorer att räkna med. Vi har gjort det också i form av krav på stimulansoch utvecklingsbefrämjande åtgärder för näringslivet. Vi har valt båda dessa framgångsvägar därför att kombinationseffekten härav måste ge de bästa förutsättningarna för en standardstegring för medborgarna. Det krymper inte basen utan det breddar den. Åtgärder av det här slaget har en alldeles speciell aktualitet i nuet, dels därför att här föreligger åtskilligt av inte minst underlåtenhetssynder i politiken som bör rättas till, dels därför att i en konjunkturuppgång bör det vara lättare att rätta till vad som är fel och att komma på rätt spår. I den första reservationen vid utskottets betänkande har vi genom att yrka bifall till motionsledes ställda krav lagt förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, som överensstämmer med de linjer jag här skisserat. Vi har däri beaktat det förändrade konjunkturläget, den högkonjunktur som förhoppningsvis kommer att förstärkas och den beredskap som detta kan föranleda. Men vi har också beaktat dess ojämna utfall med hänsyn till olika verksamhetsområden samt skilda regioner. Av den anledningen har vi föreslagit åtgärder inom områden där arbetslösheten förmodligen blir kvardröjande. Vi har också starkt understrukit de regionalpolitiska insatsernas betydelse i det konjunkturläge som förväntas, Vi har också beaktat svårigheten för ungdomen att komma in på arbetsmarknaden och föreslagit höjda bidrag för att underlätta dess inträde. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Vid behandling av frågor som rör den ekonomiska politiken har vi under de senaste åren redovisat uppfattningar, som i många avseenden ställt oss i opposition mot regeringens bedömningar och handlande. Vi har anvisat andra vägar för att uppnå en för vårt land gynnsammare utveckling under de svåra förhållanden som varit en följd av såväl yttre inverkan som regeringens misslyckade politik. Men regeringen har i ringa grad lyssnat på vår kritik och avvisat våra olika förslag. Därför får regeringen och socialdemokraterna finna sig i att bära ansvaret för misslyckanden med sysselsättning, priser och skatter. Jag konstaterar med tillfredsställelse att folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet under de senaste åren kunnat förenas i en gemensam grundsyn i finansutskottet när det gäller den ekonomiska politiken. Även i vår finns en gemensam reservation vid det nu avgivna betänkandet nr 29. Jag finner detta både naturligt och glädjande. Det är naturligt därför att vi i våra ekonomiska bedömningar utgår från i stort sett samma värderingsmönster i vad gäller den ekonomiska politikens huvudmål. Det är glädjande därför att vi på detta sätt konkret kan visa att eventuella partiskiljande åsikter i skilda frågor får träda tillbaka inför ett gemensamt alternativ till den socialdemokratiska ekonomiska politiken. I de viktiga och centrala ekonomiska frågorna om sysselsättningspolitiken, prisstabiliteten, den regionala balansen osv. är den demokra tiska oppositionen helt överens. Finansutskottet och reservanterna behandlar de ekonomiska frågorna på både kort och på lång sikt. Jag vill i mitt anförande försöka följa denna uppdelning. Det skulle i dagens situation finnas anledning att ägna det långsiktiga perspektivet det största intresset. Det betydande material som nu förelagts oss genom långtidsutredningens nya betänkande kom så helt nyligen att mera ingående studium och analysering med naturlighet ger anledning till debatter vid senare tidpunkt än i dag, men i vissa delar måste vi väl redan nu känna varandra på pulsen. Jag vill nu närmast ta upp några frågeställningar på kort sikt. Det är lätt att hålla med om att vårt konjunkturläge förbättrats. Det är inget tvivel om det. Men det är minsann ingen klarblå molnfri himmel. Ovädersmoln från ruskperioden ligger kvar på väderkartan i form av en envis hög arbetslöshet. Och nya mörka hotfulla moln tornar upp sig i form av snabba prishöjningar och snabb inflation. Jag återkommer till detta. Det är mot den bakgrunden som vi har krävt ett knippe åtgärder på relativt kort sikt: Ett aktivt bekämpande av inflationen. Åtgärder inom beskattningen som tar hänsyn till löntagarnas och de enskilda hushållens aktuella situation. Kraftfulla åtgärder för att främja den regionala balansen. Inom alla dessa områden redovisar vi i reservationen anslutning till motionsvis framställda förslag. Med anledning av vad utskottsmajoriteten anfört vill jag sätta några frågetecken. Först då beträffande finanspolitiken. Det ger ett nästan komiskt intryck när ni säger att finanspolitiken har stöttat upp konjunkturen och hänvisar till en tabell i RNB. Är det inte alldelse fel? Läs tabellen en gång till och ni skall finna att den offentliga sektorn närmast haft motsatt effekt, dvs. minskad efterfrågan. Och hur är det egentligen med finanspolitiken? Rörlig finanspolitik innebär att man kan höja och sänka skatter och utgifter alltefter konjunkturläge m.m. Ni minns väl att vi folkpartiet, centern och moderaterna gemensamt föreslog temporärt sänkt mervärdeskatt hösten 1971? Det var ni emot. Varför det? Varför vill ni alltid bara höja skatter och avgifter? Varför vill ni aldrig pröva att sänka? Läs vad långtidsutredningen säger på s. 87 i sitt betänkande SOU 1973:21: påverka kostnader och därmed valet av tidpunkt för inköpen kan möjligen vara mer framkomligt. Förändringarna i skattesatsen måste dock i ett sådant fall säkerligen göras ganska stora och vidare borde de i första hand riktas mot konsumtionskapitalvaror.” Det är precis vad vi föreslog då: en kraftig generell efterfrågestimulans i ett läge där arbetslösheten ökade snabbt bl.a. till följd av för svag efterfrågan på vår hemmamarknad. Vad är det som får er socialdemokrater att tala om rörlig finanspolitik men bara i en riktning? Varför vill ni bara höja skatter och avgifter? Svara på det, herr Ekström — annars riskerar ni socialdemokrater att tappa all trovärdighet i skattefrågan, och den behöver ni särskilt väl i dessa dagar. Sysselsättningsproblemen har vi fortfarande kvar, och de är allvarliga. Visserligen visar de vanligaste AMS och SCB-rapporterna på förbättringar, men det har ändå — totalt sett — inte inträffat så värst mycket 1973 jämfört med t.ex. läget för ett år sedan. Jag har sett det som en viktig politisk uppgift att i reservationen påminna om de stora och allvarliga sysselsättningsproblem som vi har här i landet. I reservationen 1 finns en tabell som visar sysselsättningssituationen i landet — den står att läsa på s. 37 i finansutskottets betänkande — men man kanske håller mig räkning om jag inte rabblar upp alla siffror. Antalet öppet arbetslösa enligt SCB är fortfarande över 100 000 människor. Motsvarande antal för år 1970 var mer än 40 000 lägre. Det allvarligaste är att man knappast kan förutse någon större total sysselsättningsökning i Sverige vare sig på kort eller på lång sikt och att vissa kategorier — byggnadsarbetare, kvinnor, ungdom och tjänstemän — tenderar att få ökade svårigheter trots konjunkturförbättringen. När ni nu säger nej till våra förslag — vad vill ni göra i stället för att åtminstone på kort sikt förbättra sysselsättningsläget? Konjunkturförbättringen löser ju ingalunda sysselsättningsproblemen av sig själv. Om socialdemokraterna menar allvar med talet om full sysselsättning, så har majoriteten i finansutskottet lyckats gömma det bragelöftet. Jag vill i det sammanhanget betona vad vi i vår reservation anfört angående regional utjämning men får av tidsskäl hänvisa till vår skrivning på s. 38 i betänkandet. Det andra stora och allvarliga problemet är den snabba inflationen. Under lågkonjunktur och arbetslöshetsperioder brukar prisökningarna vara låga. Men under perioden 1970—1972 steg priserna med 21,6 procent, dvs. ca 7 procent per år. Vad blir det 1973? Ja, knappast som finansministern tror. Över 7 procent torde vi dess värre få räkna med. Ser vi enbart på livsmedel, så finner vi att dessa har stigit med över 25 procent från mars 1970 till mars 1973. Snabba prisstegringar måste bekämpas — eller hur, herr Ekström? — Det är ju ett gammalt socialdemokratiskt löfte. Både herr Ekström och jag vet att inflationen är något av det mest ojämlika som finns. Låt mig anföra vissa speciella synpunkter härpå: Inflationen drabbar hårdast de sämst ställda. Inflationen urholkar förmåner, t.ex. barnbidragen. Den drabbar småspararna men gynnar dem som lånar. Inflationen smyghöjer skatterna. Herr Sträng sägs tjäna uppåt en miljard extra i skatt under ett bra inflationsår utan att riksdagen beslutar om nya skatter. Inflationen föder kompensationskrav som pressar upp företagens kostnader och försämrar vår internationella konkurrenskraft. Därmed blir inflationen ett hot mot sysselsättningen i många branscher. Att priser stiger snabbt är givetvis inte enbart regeringens fel — men den har en stor del av ansvaret för utvecklingen och jag beklagar att utskottsmajoriteten avvisar vårt förslag till åtgärder. Jag övergår nu till problemen på längre sikt. Utan tvive sysselsättningen den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken. Läget beskrivs i en tabell på s. 55 i den senaste långtidsutredningen. Av denna tabell framgår att sysselsättningen minskar med ca 2 procent 1972-1977 inom varuoch kraftproduktionen. Även industrin visar på minskad sysselsättning. Industrins andel av den totala sysselsättningen har varit minskande även under 1960-talet. Från 1970 till 1971 minskade industrisysselsättningen med ca 25 000 personer. Enligt långtidsutredningen sker ökningar av sysselsättningen inom tjänstesektorn och framför allt inom den offentliga sektorn. Man har beräknat att ökningstakten kan bli ca 40 000 nya jobb inom denna sektor eller ca 200 000 under perioden 1972-1977. Det kan ha sitt intresse att veta att av dessa 200 000 nya jobb skulle kommunerna svara för merparten eller ca 150 000 under perioden. Finansministern har beräknat att den offentliga sektorns andel av det totala antalet sysselsatta ökar från ca 20 procent 1972 — en femtedel — till ca 25 procent 1977, är också här Kalkyler är alltid kalkyler, och osäkerheten i dessa siffror är stor. Men tendensen i svensk ekonomi torde vara klar: Sysselsättningen inom tillverkningssektorerna minskar medan den ökar inom tjänsteoch servicesektorerna särskilt de offentliga tjänsterna, dvs. stat, kommun och landsting. En rad frågor måste här ställas: Vill vi ha denna utveckling? Är det något som bara sker utan att vi kan göra någonting åt utvecklingen? På vilka sätt är vi bundna till en internationell utveckling? Vad kan vi göra själva? Har vi resurser att möta denna utveckling? Det är här jag tycker att det är intressant att få några kommentarer från socialdemokraterna. Ni skriver i finansutskottets betänkande. ”Även ttning för såväl en balanserad välfärdsutveckling som för full sysselsättning i vårt land är att en kraftig ökning av antalet sysselsatta inom området för främst offentliga tjänster utskottet anser att en huvudföru kan realisera Ni menar alltså att den offentliga sektorn skall öka sin efterfrågan med 40 000 nya tjänster per år — en viljeyttring alltså. Eller menar ni kanske att det blir så här mer eller mindre automatiskt? Har ni redan accepterat att svensk industri, svenskt jordbruk, svenskt skogsbruk kommer att minska sin arbetskraftsefterfrågan så kraftigt och så snabbt? Ni menar kanske rent av att det är bra att så sker? Ja, vad menar ni egentligen? Om ni menar att vi genom politiska beslut skall låta den offentliga sektorn expandera så snabbt och så kraftigt, så måste ni väl också ha funderat på varifrån resurserna till detta skall komma. Vilka skall betala dessa 40 000 nya tjänster varje år? Hur skall det gå till? Hittills har det fått ske genom ökade skatter och/eller avgifter. Har ni hittat någon ny inkomstkälla för stat och kommun? Jag tror för min del inte att utvecklingen blir som ni här skriver. För det första vet jag att varje ny offentlig tjänst måste betalas av någon. Detta sätter effektivt in vissa bromsmekanismer som jag tror är nyttiga. För det andra tror jag inte att svenskt näringsliv kommer att sänka sitt arbetskraftsbehov så snabbt och så mycket som utredningen antar — detta givetvis om det förs en sysselsättningsinriktad aktiv näringspolitik. Exportindustrin kommer att söka nya marknader. Och nya produkter och nya företagsbildningar kommer fram som ökar arbetskraftsefterfrågan. Jag tror att ni socialdemokrater har kastat yxan i sjön för tidigt. Om ni inte trasslar till näringspolitiken mer än ni redan gjort, om ni tar avstånd från socialiseringssvärmarna, om ni tänker er för nästa gång ni ämnar klämma till företagen med nya pålagor —ja, då vågar många satsa på framtiden igen och då blir det nya, riktiga jobb. Eller vill ni inte låta den privata konsumtionen få expandera? Den har ju varit låg ganska länge nu. Är det bättre att staten ökar sin konsumtion istället? Jag vill också lägga till: Jag tror att det kan bli nödvändigt med en ökad offentlig konsumtion och att fler blir sysselsatta inom vårdyrkena, inom skola och undervisning m.m. Men skall detta vara möjligt måste vi ha något som skapar de nödvändiga resurserna. Därför blir min slutsats: Både för att öka sysselsättningen och för att skapa de nödvändiga resurserna i en måttlig ökning av den offentliga sektorn behövs ett starkt och expanderande näringsliv. Mot denna bakgrund är det självklart att jag yrkar bifall till kravet att tillsätta en sysselsättningsutredning i enlighet med center-folkpartimotionen, som stöds av moderata samlingspartiet. Jag vill i övrigt hänvisa till vad vi anfört om vikten av en långsiktig planering, om investeringarna, bytesbalansen, skattepolitiken, alternativa konjunkturprognoser m.m. men hinner inte i detalj gå in på dessa betydelsefulla områden. Herr talman! Avslutningsvis måste jag anföra några synpunkter i anslutning till den del av vår reservation som berör postverkets framställning om rätt att till nästföljande budgetår balansera över den del av postverkets överskott för budgetåren 1972 74 som inte erfordras för att inleverera skälig avkastning på statskapitalet. Reservationen avges i anslutning till yrkanden i motionerna 1989 och 1998, väckta av representanter för folkpartiet, centerpartiet, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Finansutskottets socialdemokratiska majoritet menar att det inte går för sig att bifalla postverkets framställning om att balansera dessa överskottsmedel därför att man måste behandla alla affärsverk lika och lösa frågan om resultatutjämningsfonder för alla affärsverken på en och samma gång. Detta obotfärdigas förhinder. ett resonemang som utan vidare kan rubriceras som de Man bortser helt från att det är en unik situation som nu har uppkommit för postverket genom att framför allt verksamheten under budgetåret 1972/73 beräknas ge ett exceptionellt stort överskott — ca 110 miljoner kronor — utöver normalt beräknad avkastning på 16,4 miljoner kronor. Om hela detta överskottsbelopp skall inlevereras till staten innebär det ju ett orimligt överuttag. Det skulle motsvara en förräntning av det i postverket investerade kapitalet på hela 82 procent. Det har intresserat mig att ta reda på hur stor förräntning som postens båda systerverk televerket och vattenfallsverket gett under de senaste 20 åren för att se om det förekommit att något av dessa verk vid något tillfälle inlevererat ett överskott av den extraordinära storlek som finansministern nu vill lägga beslag på från postverkets sida. Men långt därifrån. Såvitt jag kunnat finna stannade den högsta avkastning som televerket gett under dessa 20 år vid 9,1 procent. Det var budgetåret 1971 54. Att kräva postverket på en över 80-procentig avkastning är ju liktydigt med att på nytt använda postavgifterna som ett beskattningsmedel. Postmedlen fråntogs karaktären av bevillning genom grundlagsändring som antogs av 1969 års riksdag. Även dessförinnan har regeringens och riksdagens linje varit — i varje fall i modern tid — att undvika att utnyttja postavgifterna i beskattningssyfte. Som ledamot i den år 1956 tillsatta postutredningen har jag haft tillfälle att sätta mig in i postverkets ekonomi — bl.a. i allt som gäller postavgifterna och inleveransen av överskottsmedel. I de handlingar från postutredningen som belyste statsmakternas inställning till postavgifterna i det förflutna finns ett uttalande hämtat ur statsverkspropositionen till 1941 års riksdag, som förtjänar att citeras här i dag. Dåvarande finansministern Ernst Wigforss gjorde där följande uttalande: ”Med hänsyn särskilt till postens stora betydelse för handeln och den allmänna sam färdseln är det icke lämpligt att utnyttja statens monopolställning på det området i beskattningssyfte.” Men en finansminister lever ju som bekant inte alltid som han lär. Året därpå — 1942 — tog regeringen initiativet till en portohöjning som inte var motiverad av postverkets behov. Men det skall till Wigforss” heder anföras att han därvid klart deklarerade att portohöjningen enligt hans mening ”ej bort ifrågasättas, därest normala förhållanden varit rådande”. Och förhållandena var ju vid det tillfället — under ofredens år — minst sagt onormala och rikets finanser utomordentligt hårt pressade. I dagens läge, då postmedlens karaktär av bevillning har upphört, är det inte bara ”icke lämpligt”, som finansminister Wigforss uttryckte saken, utan direkt felaktigt och i strid mot riksdagens beslut att utnyttja postavgifterna som beskattningsinstrument. Vad utskottsmajoriteten gör är att blunda för de faktiska förhållandena. Frågan är i själva verket mycket enkel. Vill man medverka till att vi får oförändrade postavgifter ett par år framåt, till gagn för allmänheten, handeln och industrin och för att ge postverket arbetsro för fortsatt effektivisering och tillväxt i verksamheten efter de senaste årens köpmotstånd och trafikbortfall på grund av två kraftiga, tätt på varandra följande portohöjningar? Eller vill man utsätta allmänheten och även postverket för de uppenbart negativa verkningarna av en ny portohöjning under nästa år? Som postverket påtalat är risken då stor för att postverket blir ett företag på nedgång, med alla de problem för postservicens upprätthållande och inte minst för personalens trygghet som då följer i släptåg — säkert som ett brev på posten.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

Herr talman! Efter en konjunkturnedgång kommer det förr eller senare en uppgång. I detta fall kommer den senare. Den kommer senare den borde ha gjort. Den kommer senare än vad finansministern har försökt intala sig och svenska folket att den skulle göra. Och vad beträffar sysselsättningen har den inte kommit alls ännu. Den uppgång vi för närvarande kan inregistrera i produktionen beror för övrigt på att man i utlandet har så pass goda tider att man dä för köper mera svenska varor; det är därför som vi får ett produktionsstöd här i landet. Någonting som däremot haft en rejäl uppgång är priserna. De ekonomiska svårigheter som vi har befunnit oss i under ett antal år och fortfarande befinner oss i kan betecknas som ganska onödiga. Vi har här i Sverige så goda förutsättningar att dessa påfrestningar i mycket hög grad måste anses ha uppstått på grund av en avig ekonomisk politik. En allvarlig sida av denna politik är att nyföretagandet hämmats. Vi hade för någon vecka sedan en debatt här i riksdagen om det sviktande nyföretagandet. Det stod då klart att industriministern och de som har ansvaret för den ekonomiska politiken står handfallna inför det mycket oroande problemet, att det vill synas som om nyföretagandet befann sig på upphällningen. Man vill knappast erkänna problemets existens. Och ändå är detta ett mycket allvarligt problem. Professor Ramström i Umeå, som sysslat en hel del med dessa frågor, har t.ex. talat om ”den sviktande ”företagarandan” — viljan till etableringar, nya satsningar och systematisk planering kanske det viktigaste hotet mot det svenska näringslivets utveckling”. Detta är socialdemokraterna på det hela taget inte benägna att erkänna som en svårighet. Det är möjligt att herr Ekström kan ge litet bättre inblick i hur vi skall hantera denna svårighet. Socialdemokraterna talar i stället nästan som om det gällde att lägga band på nyföretagandet, som om vi hade ett stort överskott på nyföretagande och som om detta vore en stor svårighet vi hade här i landet. I själva verket har vi ett underskott. Om man vill få en inblick i de ekonomiska och politiska besvärlig heterna när det gäller nyföretagande skall man läs numren av Byggnadsarbetaren. I den debatt jag förde med statsrådet Johansson för någon tid sedan gjorde jag två citat ur denna tidning, men eftersom industriministern inte hade någon rimlig kommentar att göra till citaten, vill jag gärna upprepa dem. Jag hoppas att herr Ekström, som jag har stor respekt för och som är ordförande i finansutskottet, kan ge några synpunkter på det motsägelsefulla i socialdemokratisk politik när det gäller företagande, nyföretagande och därigenom sysselsättning och utveckling. På s. 5 i tidningen Byggnadsarbetaren heter det: ”En sanering bland de favörer företagare av skilda kategorier har är inte bara en rättvisefråga — den skulle också genom sina psykologiska effekter underlätta utjämningssträvandena inom hela löntagarkollektivet.” Och så uttrycker man sig ofta. Det är den typen av resonemang som får oss att tro att socialdemokraterna har uppfattningen att en av de verkliga svårigheterna i svensk ekonomi är att vi har för mycket företagande. Men på s. 10 i samma tidning får man en något annan bild. Där varnar tidningen på det allvarligaste de omisstänksamma för att starta något eget företag och bli företagare, för då går man förlustig en hel del favörer. Låt mig den listan för att ställa den i motsats till den tanke som presenterades på s. 5 i tidningen. Om man startar ett eget företag, heter det, förlorar man ättning, uppsägningslön, reseersättning :s grupplivförsäkring gäller inte. AGB avgångsbidrag kan inte erhållas. Ingen ersättning från A-kassan vid arbetslöshet, ATP endast efter egen avgift. Ingen pension vid 65 års ålder från SPP den nya ikring inte. Ingen möjlighet till skadestånd vid olycksfall. Högre avgift till allmänna sjukförsäkringen. Ingen ersättning från den nya avtalssjukför säkringen AGS. Ingen ersättning från yrkesskadeförsäkringen. Byggnadsansvarsförsäkring gäller inte. Fordringar för utfört arbete är oskyddade vid beställarens konkurs. Risk för stora skadestånd vid felaktigt utfört arbete.” Det är en imponerande lista, och den är helt riktig. Detta är alltså vad som händer om man skulle vilja sat a på ett eget företag och på de viset ättningstillfällen. Det är alltså inte att undra på att det sviktande nyföretagandet har kommit att bli ett bidra till utvecklingen och skapa sy mycket allvarligt inslag i svensk ekonomi. Nyföretagandet är inget självändamål, herr Ekström. Nyföretagandet behövs för att lösa de långsiktiga problem som vi har i landet. Att det sviktar förklarar de svagheter som diskuteras i det utskottsbetänkande vi har till utgångspunkt för vår debatt. Skall man råda bot på arbetslösheten och inte bara dölja den genom olika beredskapsarbeten och annat i AMS: regi gäller det att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas. Det har både herr Kristiansson i Harplinge och herr Löfgren starkt understrukit i sina anföranden, och jag ber också att få göra det. Jag tror inte att det går att så ensidigt som socialdemokraterna gör satsa på att det offentliga skall anställa fler och fler människor — 40 000 nyanställda per år. Det går inte, precis som Nr 108 betalas med skatter, och skatterna är för närvarande mycket höga. Den Måndagen den partiledardebatt som förts tidigare i dag har också i hög grad kretsat just 4 juni 1973 runt de svårigheter som är förknippade därmed. Därför tror jag att det kommer att visa sig att den satsning som ni lättvindigt försöker inrikta er på genom att utvidga den offentliga sektorn kommer att visa sig vara en indsgränd. När jag säger det innebär det inte att jag menar att människor som är anställda inom det offentliga skulle göra något dåligt jobb. Tvärtom! Jag menar inte heller att de tjänster som där åstadkoms tidigare talare har sagt. På något sätt måste nämligen dessa tjänster inte skulle behövas. De kan vara bra ur olika synpunkter, men kvar står ändå det ofrånkomliga faktum att man måste finna pengar till att över huvud taget betala dessa människor. Herr talman! När man tillämpar detta betraktelsesätt är det mycket spännande att se på vilket sätt socialdemokraterna vill backa upp sin egen tolkning av hur vi skall blicka in i framtiden: att vi skall anställa så mycket fler människor i offentlig tjänst och acceptera att sysselsättningen på industrisidan går ned.

Man får läsa den här skriften ganska ordentligt för att över huvud taget hitta något svar på den frågan. När man kommer fram till s. 370 finner man något slags budgetberäkning. Det är några mycket intressanta sidor därefter som ägnas åt detta spörsmål. Speciellt intressant är den s. 373. Den är intressant därför att tabell, herr Ekström, som finns på man av den, tillsammans med texten i övrigt, kan utläsa att lönesumman i fortsättningen beräknas öka med 7—8 procent under en treårsperiod. Vidare står det att statsinkomsterna skall öka med knappt 10 procent. Statsinkomsterna skall alltså öka snabbare än lönerna, men skillnaden är inte särskilt stor. Ser man sedan på tabellen på s. 373, finner man att statsinkomsterna visserligen skall öka med ungefär de 10 procent som jag har angivit, men med hur mycket skall den direkta inkomstskatten öka? Jo, den skall enligt de här beräkningarna öka med 16,2 procent. Det är mycket det, herr talman! Det är mycket med tanke på att den direkta inkomstskatten varje år under de närmast föregående åren har stigit med drygt 11 procent. Jag påminner om att det i partiledardebatten för en stund sedan förekom mycket diskussion — även av finansministern — om den typ av svårigheter som har den direkta inkomstskatten. Och nu sitter ni här i lugn och ro och räknar skapats på grund av den mycket snabba ökningen i med att på något sätt kunna lösa problemet med sysselsättning och samhällsekonomi genom att under nästa femårsperiod öka den direkta skatten med mer än 16 procent — en ytterst anmärkningsvärd stegring av den hittillsvarande ökningstakten i de direkta skatterna. Ni har det politiska ansvaret. Ni kan icke komma tillbaka och säga att några ekonomer i långtidsutredningen har suttit och räknat på detta, eftersom ni måste studera vilka förutsättningar de har använt vid sina beräkningar. Då märker man, herr talman, att de bara har räknat med vad skattesatserna är för närvarande. Vad innebär det för framtiden? Den slutsats jag drar av detta är att när de räknar på detta sätt påvisar de det orimliga i de nuvarande skattesatserna — detta har understrukits tidigare i dag. De visar inte alls det som ni tror att ni kan påstå, nämligen att här finns ett penningunderlag för att betala alla de 40 000 offentliganställda som ni vill skall tillkomma varje år. Inte ett enda ord finns i ert utskottsbetänkande om dessa ting. Jag finner det verkligen graverande att ni inte själva ställer denna fråga. Om lönerna under en femårsperiod skulle öka med säg 7 eller 8 procent, skulle det innebära en total löneökning — däri är då inflation och annat inräknat; det är alltså inte en reallöneökning — med knappt 50 procent. Men den direkta totala inkomstskatten som skulle tas ut under femårsperioden skulle öka med 110 procent. Detta är helt orimligt, herr Ekström! Det kan visas också på ett annat s förutsättningar som ligger bakom de beräkningar jag angett här kan man finna följande, sett från vanliga inkomsttagares belägenhet om fem år. Hushållens totala inkomster för 1972 uppgick till 130 miljarder kronor och de totala skattebetalningar som hushållen gjorde var 50 miljarder — jag har rundat av siffrorna litet. Efter skatt var det kvar exakt 83 miljarder kronor för hushållen. Men hur kommer det att bli om fem år med de beräkningar som ni stöder hela er ekonomiska politik på?

Jag har konsulterat en och annan av dem som har varit direkt engagerade i att göra långtidsutredningen, herr Ekström. Jag kan inte påstå att jag har haft nog lång tid för att göra konsultationerna tillräckligt genomgripande, men när jag talade med vederbörande föreföll det som om de icke hade uppmärksammat vad jag nu försöker påpeka för herr Ekström. Jag anklagar inte dem — de har klart redovisat sitt beräknings t. Men att ni som har det politiska ansvaret inte sätter er in i konsekvenserna av att gå till väga på detta sätt finner jag anmärkningsvärt och oroande. Alternativet är att skapa arbetstillfällen också på andra håll för att det över huvud taget skall vara möjligt att ge underlag för det offentliga att på sikt handha de uppgifter som det skall handha. Därför återkommer jag till frågan om nyföretagandet. Att det har sviktat är ingen dålig förklaring på att vi har en påtaglig ungdomsarbetslöshet. Nya företag anställer i genomsnitt yngre arbetskraft. Det förklarar också kvinnornas svårigheter på arbetsmarknaden, eftersom nya företag anställer först och främst den nya arbetskraft som kommer ut på arbetsmarknaden. Att nyföretagandet sviktar förklarar alltså rätt mycket av svårigheterna för dessa grupper av arbetstagare. Hur har vi då fått arbetslösheten för de äldre? Jo, den har vi fått därför att det är en kraftig ökning i nedläggningen av företag. Det är inte - Nr 108 bara så att nyföretagandet sviktar, utan en hel del existerande företag har Måndagen den också klappat ihop. I företag som vacklar på gränsen till att gå i kvav blir 4 juni 1973 arbetskraften äldre och äldre — det nyanställs inte, de som kan skaffa sig - — nya jobb gör det, och när företaget slutligen går omkull är det mest äldre arbetskraft kvar. Dessa äldre människor blir då arbetslösa och har svårt att göra sig gällande på nytt. Man talar mycket om de utstötta äldre på arbetsmarknaden. Men i sin analys skall man inte glömma att vad som först och främst stöts ut är ett antal företag och med dem äldre arbetskraft som får svårt att komma tillbaka i arbetslivet. För närvarande har vi också en ökande arbetslöshet för tjänstemän. För att råda bot på den arbetslösheten — och det är väldigt viktigt att observera de svårigheter som tjänstemännen har — räcker det inte med allmänna åtgärder för att få i gång hjulen i näringslivet. Det fordras satsningar på att förbättra arbetsförmedlingen för tjänstemän, utbild ningsverksamhet inom företagen, mera av personalpolitisk långtidsplanering samt en mera yrkesanpassad och rätt dimensionerad grundutbildning. Socialdemokraterna har varit ointresserade, vågar jag säga, av tjänstemännens belägenhet, och det är allvarligt. För att få någon rätsida på svensk ekonomi och på de enskilda människornas ekonomi behövs det en annan skattepolitik — det tror jag att mina resonemang med utgångspunkt i långtidsutredningen har visat. Det behövs skattesänkning. När man talar om skattesänkning är det viktigt att göra skillnad mellan skatteinkomster och skattesatser. För att klargöra den skillnaden kan man resonera på följande sätt. Låt oss tänka oss att en kommun som Örebro — det är inget dåligt exempel, eftersom Örebro har väldigt hög skattesatser — skulle öka skattesatsen till 35 kronor. Då är det sannolikt att man skulle få så skral ekonomisk utveckling i Örebro att det skulle bli mindre inkomster för kommunkassan och för de enskilda människorna i Örebro. Det är detta som är återvändsgränden i socialdemokratisk skattepolitik för närvarande. Man har drivit upp skattesatserna så, att den ekonomiska utvecklingen faktiskt har blivit sämre än den hade behövt bli. Man har på det sättet motverkat syftet med skatter. För syftet med skatter är ju att man skall ha pengar för att lösa gemensamma svårigheter. Men om man driver upp skattesatserna för högt, är det sannolikt att man får mindre pengar att klara sig med än man annars skulle ha. När vi framhåller detta brukar ni säga: Jaså, då måste talet om att det skall löna sig att arbeta betyda att ni menar att folk inte arbetar tillräckligt för närvarande. Om vi återvänder till nyföretagandet, finner jag detta vara ett ganska svagt motargument. Om det skattemässigt sett är en så pressad situation, är det klart att många som kanske går och bär på goda idéer inte bryr sig om att försöka förverkliga dessa, eftersom de säger till sig själva: Varför skall man ta alla risker, när ersättningen är så dålig? Det är ett exempel på att utvecklingen försämras, när det inte lönar sig att arbeta. Jag tror också, fru talman, att den brist som för närvarande finns på högt utbildad arbetskraft också beror på den nuvarande skattepolitiken. Man frågar sig varför man skall ta på sig besväret med lång utbildning, om det ändå inte 89 blir någon ekonomisk ersättning för det hela. I de vanliga inkomstlägena innebär inte en löneökning att man får någon ekonomisk förbättring, för de samlade verkningarna av er skattepolitik visar sig i höga marginalskatter, avtrappade bostadstillägg och annat. Det finns mycket som är bra i den svenska ekonomin och därför skall vi, även om vi nu har anledning att tala om det som är vrångt, för balansens skull påpeka också det som är bra. Vår valutareserv är t.ex. stor. Detta beror dock till en del på att vi i mycket hög grad har lånat i utlandet, men det beror också på att importen har ökat långsammare än exporten. Men när valutareserven ökat på det viset, beror det i hög grad på att man inte klarat sysselsättningen i landet. Därför har folks möjlighet att köpa utländska varor kanske varit lägre än den borde ha varit. Ett problem är de stigande priserna. Avslutningsvis skall jag säga, att jag tycker att regeringen tar för lätt på inflationen. Man har själv bidragit till prisstegringarna genom att lägga på indirekta skatter och man rycker på axlarna åt inflationen i detta utskottsbetänkande. Man nöjer sig med att konstatera att prisstegringarna i Sverige varit låga i förhållande till andra länders. Men, fru talman, detta är en ganska dålig tröst. Om vi ser längre tillbaka än enbart det senaste året har Sverige kännetecknats av en hög inflationstakt jämfört med andra länder. Detta har gällt under hela efterkrigstiden. I den mån det i Sverige relativt sett inte varit lika illa ställt under det senaste året beror det på att vi här haft en mycket hög arbetslöshet, vilket man inte haft på annat håll. Vad kan man göra för att rätta till priserna? En viktig sak är att se till att det finns pengar hos dem som har möjlighet att rationalisera och bygga ut företagen. Om det blir möjlighet till detta, kan man klara högre löner utan att behöva höja priserna. För det andra krävs en skattesänkning, så att man undviker de kostnadshöjande krav på kompensation för skatten, som för närvarande reses på en rad håll. För det tredje skall man lita mera på konkurrens och i mindre utsträckning på olika selektiva ingrepp och regleringar som socialdemokraterna försöker med. Här skulle jag vilja påminna om att föreställningen att man genom ett prisstopp skulle kunna komma någon vart inte är någon speciellt god idé. Ändå undrar jag om herr Ekström skulle vilja begagna detta tillfälle för att upplysa om huruvida socialdemokraterna för att låtsas vara handlingskraftiga inför valdagen kommer att klämma till med någon sorts försök till utvidgat prisstopp under sommaren. Det vore spännande att få höra vad herr Ekström har att säga. Tidigare i dag hörde vi herr Sträng säga att vi inte kan värja oss för inflationen utomlands. Det är en idé som socialdemokraterna försöker framföra. Nåväl, de prisökningar som skedde förra året berodde till en försvinnande liten del på att importvarorna steg i pris. Bara en halv procent av prisuppgången berodde på detta. När det gäller regleringsekonomi och prisstopp för att försöka råda bot på inflationsproblemen är det alltid mycket intressant att återvända till bostadspolitiken, där vi har haft prisstopp och prisreglering under hela efterkrigstiden. Ändå har vi haft en snabbare hyresstegring än som skett på andra håll inom ekonomin. Det skulle i själva verket ha varit så snabba stegringar i kostnader för hyresgästerna, att det på bostadsmarknaden skulle ha blivit ett totalt sammanbrott, om man inte med hjälp av skattepengar hade kunnat skyla över de oroande verkningarna av regleringsekonomin på bostadssidan. Skattepengar till detta har kunnat anskaffas endast genom att man har varit mindre regleringspigg på andra håll av ekonomin. Vi kan på bostadssidan se att det funnits tre huvudmål: låga hyror, god bostadsmiljö och god planering. Men, fru talman, det är lätt att ställa upp sådana mål och tro att man genom reglering och offentlig planering skall uppnå dem. Men hyrorna blev högre än de behövt vara, bostadsmiljön lämnar mycket övrigt att önska och är inte anpassad till vad människorna vill ha utan snarare till vad bostadsbyråkraterna vill ha. Också den goda planeringen har uteblivit, vilket bekräftas av att det är en av de viktigaste anledningarna till att vi för närvarande har sysselsättningssvårigheter: arbetslösheten på byggsidan är hög. Fru talman! Mot bakgrund av dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 vid finansutskottets betänkande nr 29.